Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det senaste han sade. Har utrikesdepartementet sedan början av 80-talet känt till situationen för dessa barn i Rumänien? Om någon skulle ha känt till detta, borde det ha varit personalen på den svenska ambassaden i Bukarest, som har befunnit sig där år efter år. Jag besökte Rumänien senast 1984. Jag brukar ha för vana att även besöka den svenska ambassaden. Jag träffade då den dåvarande ambassadören Per Kollberg. Han berättade inte detta för mig. Hade han gjort det skulle jag också ha sagt mitt hjärtas mening vid det tillfället. Jag fick ingen sådan information av dem som borde ha kunnat ge mig den. Jag tycker att det är en oförskämdhet av moderaterna att stå här i talarstolen och utnyttja den situation som råder i Rumänien.

Herr talman! Jag var inte ute efter en generell breddning av barnkonventionen, utan kanske mera om man bör överväga om inte detta är ett område som nu borde prioriteras, liksom man tidigare har prioriterat problemen med prostitution och barnarbete. Jag förstår att det är svårt att svara ett rakt ja eller nej på den frågan. Men jag undrar om utrikesministern vill undersöka just detta och om det förefaller motiverat att -- om inte dessa initiativ redan har tagits av UNICEF -- ta initiativ till att genom en omprioritering se till att denna grupp lyfts fram. Jag tror att detta är motiverat med tanke på de rapporter som har avgetts om institutionsvård i andra länder.
Herr talman! Vi fick höra här att Svenska Dagbladet har rykt på statsrådet. Jag tror att det berodde på en viss svajighet i uttalandena om just Rumänien, och kanske inte så mycket på det senaste uttalandet. Jag har förstått att debatten gäller de frågor och undringar som jag har gentemot statsrådet. Jag skall i fortsättningen hålla mig till det. Om man besöker ett land och det parti som har huvudansvaret för regeringsmakten, kan det nog förväntas att man den vägen kan få väldigt god information, åtminstone bättre information än vad som kan fås av en svensk delegation. Avslutningsvis hoppas jag att regeringen använder alla tänkbara påtryckningsmöjligheter för att se till att även Rumänien i framtiden, såväl när det gäller barnen som i övrigt avseende, blir en demokrati där alla kan leva i frihet.

Herr talman! Jag kan hålla med utrikesministern om vad som gäller för vad man får se och höra när man reser i diktaturländer. Med tanke på vad som nu avslöjats i Rumänien -- vi har också tidigare diskuterat barnens situation i andra länder, t.ex. i Latinamerika -- är det viktigaste nu att vi alla sex partier vinnlägger oss om att i fortsättningen gemensamt hjälpa till och arbeta för att komma till rätta med dessa missförhållanden. Vi måste påtala för dessa länders regimer och deras representanter vad vi vet och att dessa förhållanden är oacceptabla. Det är det viktigaste arbetet vi nu har framför oss.

Herr talman! Jag är glad över att utrikesministern verkligen ser allvarligt på frågan om plastkulor och att han så klart tar avstånd från plast och gummikulor. Jag hoppas att regeringen arbetar vidare för att kunna vidta åtgärder. Vi diskuterade just plastkulor här i kammaren i våras när det gällde mänskliga rättigheter. I den debatten sade Karl-Erik Svartberg att regeringen redan höll på att agera i frågan. Det kanske var något förhastat av honom att göra ett sådant uttalande. Utskottet uttalade att man utgick ifrån att regeringen kommer att fortsätta att söka finna vägar för att internationellt reglera användandet av den här typen av ammunition. Det talas om ''inhumana'' vapen, men man kan då fråga sig om det finns några ''humana'' vapen. Jag återgår till de två förslag som svaret mynnar ut i om de olika angreppssätten. Det viktigaste är självfallet att se till att kulorna inte kommer till användning över huvud taget. Då är frågan: Hur skall man åstadkomma detta? Ett sätt är att införa ett förbud mot användande av plastkulor. Om man är överens måste det på något sätt gå att få in ett sådant förbud i de folkrättsliga reglerna. Det är en politisk fråga. Utrikesministern nämnde att man skall ta upp frågan med ''likasinnade länder''. Då undrar jag: Ingår England i den kretsen? Det vore lämpligt att ta upp frågan med England, eftersom den engelska armén använder plastkulor mot den nordirländska befolkningen. Inte minst barn har dödats av sådana kulor. Sammanlagt är det 16 personer på Nordirland som har dödats av plastkulor, och det är helt oacceptabelt.

Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att vi på alla sätt måste försöka agera för att få stopp för användandet av denna typ av vapen. Det är sagt att de skall användas i kravallsituationer och att det då skulle vara motiverat. Det har vidare sagts att den israeliska militären inte får lov att skjuta annat än i knähöjd osv. Trots detta skjuter man oprovocerat in i folkmassor, och man skjuter på enskilda barn som är på väg till skolan som då dödas. Jag hoppas verkligen att utrikesministern fortsätter och tar krafttag mot denna typ av vapen, inte minst i relationerna med England och Israel som är de länder som använder denna typ av vapen.

Den kinesiska ockupationen av Tibet tar sig alltmer repressiva uttryck. De senaste rapporterna talar om tvångssteriliseringar och tvångsaborter i de mest bestialiska former.
Herr talman! Ylva Annerstedt och Inger Koch har ställt varsin fråga till mig om tvångssteriliseringar och tvångsaborter i Tibet och vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av dessa. Jag avser besvara frågorna i ett sammanhang. Jag utgår från att bakgrunden till frågorna är de rapporter som på senare tid återgivits i svensk press. Liknande rapporter om tvångsaborter och tvångssteriliseringar har då och då under året kommit från andra delar av Kina. Myndigheter, organisationer och enskilda på alla nivåer i detta land har ansvar enligt lag att medverka i ansträngningarna att begränsa befolkningstillväxten. Detta skall i första hand ske genom upplysning och genom ofta mycket kraftiga ekonomiska sanktioner. Officiellt skall inte fysiskt tvång få förekomma, men man kan räkna med att trycket på gravida kvinnor som fött mer än ett barn att genomföra abort är mycket starkt. Minoritetsfolken har i allmänhet tillåtits ha flera barn, men enligt vissa uppgifter skall befolkningsprogrammet i år ha utsträckts till att gälla också Tibet. Vi har från svensk sida förståelse för Kinas och andra u-länders strävan att minska sin befolkningstillväxt, samtidigt som vi självfallet förutsätter att detta sker på ett sätt som är förenligt med respekten för individens integritet. Vad Tibet beträffar, noterar vi med oro de rapporter som kommit om att de kinesiska myndigheterna, som under 1980-talet sökt komma till rätta med de övergrepp som begicks under 60 och 70-talen, nu åter tycks ha slagit in på en repressiv politik. Vi följer från regeringens sida noga utvecklingen i Tibet, så långt detta är möjligt med tanke på svårigheterna att få information. Vi har i samtal med kinesiska diplomatiska företrädare uttryckt vår oro över situationen i Tibet. Vi tog också vid det senaste mötet med FNs kommission för de mänskliga rättigheterna upp det läge som då rådde i Lhasa under rådande undantagstillstånd. Det faktum att Sverige i juni, som ett av de första europeiska länderna, tog emot Dalai Lama på regeringsnivå, skall också ses som ett uttryck för vårt engagemang i Tibet-frågan. Vi har noterat att Dalai Lama sedan dess tagits emot på regeringsnivå i ytterligare europeiska länder, och att sammantaget hans möjligheter att framföra sin syn på läget i Tibet därmed ökat. Vi överväger nu olika möjligheter att ytterligare markera vår oro över läget i Tibet beträffande mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret, och jag är tacksam att utrikesministern och regeringen delar oron för situationen i Tibet. Det finns dock en del formuleringar som jag tycker är litet oroväckande. Det gäller att utrikesministern på flera ställen i svaret tar upp frågan om u-ländernas berättigade strävan att hålla tillbaka befolkningstillväxten. Jag har faktiskt färskare rapporter än de tidningsnotiser som utrikesministern hänvisar till. Parlamentarikergruppen i riksdagen för Tibet har under de senaste dagarna haft besök av två flyktingar. Den ene av dem har varit domare i Tibet. De redovisade den systematiska repression som utövas mot de tibetanska kvinnorna. Kineserna delar t.ex. ut ett visst antal tillstånd att föda barn. Kvinnor som blir med barn utan tillstånd arresteras och förs med tvång till sjukhus där de aborteras och steriliseras. I vissa byar samlar soldaterna ihop alla kvinnor som sedan tvångssteriliseras. Arbetslösa kineser får kortkurser i hur man utför aborter och steriliserar. Det finns många rapporter om hur flera kvinnor har dött av dessa klåpares ingrepp. Det är således inte fråga om u-länders berättigade strävan att hålla tillbaka en onormal befolkningstillväxt, utan det handlar om helt andra saker. Den 17 maj skrev utrikesutskottet att regeringen enligt utskottets uppfattning bör fortsätta med att med kinesiska företrädare ta upp situationer vad gäller de mänskliga rättigheterna. Jag skulle vilja fråga vilka olika möjligheter regeringen överväger när det gäller att uttrycka oro för läget i Tibet.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Ylva Annerstedt har redan redovisat bakgrunden till att frågorna har ställts. När utrikesutskottet i våras behandlade mänskliga rättigheter betonade utskottet att strävandena för skyddet av de mänskliga rättigheterna ingår som en central del i svensk utrikes och biståndspolitik. Sverige är för närvarande medlem i FNs konvention för de mänskliga rättigheterna, som utrikesministern berör i sitt svar. Vi har nu alla möjligheter att där påtala så grova brott mot de mänskliga rättigheterna som nu sker i Tibet mot de tibetanska flickorna och kvinnorna på uppdrag av de kinesiska myndigheterna. Det är beklagligt att det framtagna resolutionsförslaget beträffande situationen i Kina och Tibet inte kom upp till behandling vid MR kommissionens möte under 1990. Sverige protesterade då mot det med hänvisning till att situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Kina är en angelägen fråga. Det är positivt att vi gjorde så. Det är också positivt att Sverige vid olika samtal med kinesiska diplomatiska företrädare uttryckt oro för situationen i Tibet. Även jag vill dock fråga vilka möjligheter utrikesministern har tänkt sig i framtiden. En möjlighet skulle t.ex. kunna vara att låta någon av de tematiska rapportörer som redan finns inom FN systemet för bl.a. religiös ofördragsamhet, inom ramen för ett allmänt studium av denna form av kränkningar av de mänskliga rättigheterna även studera förhållandena i ett enskilt land, t.ex. Kina och Tibet. Är utrikesministern beredd att medverka till att ett sådant initiativ tas?

Herr talman! Jag noterar att utrikesministern inte lämnar några konkreta svar på vilka möjligheter det finns att ytterligare markera oron över läget i Tibet. Det vore intressant att få några konkreta uppgifter om vad utrikesministern har tänkt att göra. Det handlar ju inte bara om befolkningsövergrepp, steriliseringar och aborter, utan det handlar även om systematiskt utplånande av den tibetanska kulturen. Det finns uppgifter om att ungefär 30 000 munkar har mördats och att ungefär 6 000 kloster har förstörts. Dessa munkar har i stor utsträckning varit bärarna av kulturtraditionen. Jag skulle alltså vilja ha litet mer konkreta uppgifter om vad utrikesministern tänker göra.
Herr talman! Det är positivt att vi återigen försöker ta upp Kina till diskussion i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Jag uppskattar det. Tyvärr fick jag emellertid inget svar på min fråga om huruvida vi skulle kunna använda de tematiska rapportörer som redan finns inom FN-systemets ram. Detta påpekade utrikesutskottet i sitt betänkande, och utskottet sade också att det vore önskvärt att Sverige agerade på det sättet. Därför frågar jag återigen: Är utrikesministern beredd att ta ett sådant initiativ?
Herr talman! Jag kan säga att jag också önskar att vi kunde få ett beslut i FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna, en rapportör och en rättelse av missförhållandena i Kina. Men då man agerar på det diplomatiska området är det oerhört viktigt att man sonderar terrängen och att man hör sig för med andra länder om vad som är möjligt att göra. Dess värre är det på det sättet att om man talar alltför tydligt alltför tidigt, så blir det ingenting gjort. Det är en situation som en utrikesminister ofta hamnar i. Men eftersom jag anser att det är så viktigt att det blir någonting gjort, så följer jag den här regeln.
Herr talman! Jag vill återkomma till vad utrikesutskottet skrev i våras när det gällde att regeringen bör fortsätta med att ta upp denna situation med de kinesiska företrädarna. Det är faktiskt nästan ett halvår sedan den beställningen kom från riksdagen. Och såvitt jag kan utläsa av svaret har det inte förekommit några diskussioner med företrädare för Kina sedan detta uttalande gjordes. Har jag fel, eller utgör det som utrikesministern tar upp i slutet av sitt svar ett svar på utrikesutskottets beställning? Vad kommer, och i så fall när?
Herr talman! Jag förstår att det kan vara svårt att rent diplomatiskt avgöra när en fråga skall tas upp. Men med tanke på den världsopinion vi nu har och med tanke på hur situationen ändå är kanske det just nu är rätt tidpunkt. Därför uppskattar jag om man från svensk sida nu vill ta detta initiativ.
Herr talman! Ni känner lika väl som jag till att de diplomatiska relationerna och tillfällena till samtal med kinesiska företrädare har varit ganska djupfrysta sedan den 4 juni förra året. Nu tror jag själv, och det är många länder som går samma väg, att vi har bättre möjligheter att komma till tals med kineserna också om detta om vi i någon mån på ett lågt plan börjar -- inte normalisera, det är lång tid kvar till dess -- men ändå utveckla relationerna, som OECD, USA, Japan och andra länder har gjort. Då kan vi också tala med dem om detta. Så sent som för två dagar sedan fördes ett sådant samtal om detta. Vi har alltså tagit de möjligheter som har stått till buds att påtala dessa missförhållanden.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om hembudsskyldighet för bostadsrätter i enlighet med det beslut som fattades på den socialdemokratiska partikongressen. Senare i höst kommer förslag till ny bostadsrättslag att föreläggas riksdagen. Därvid kommer frågan om hembud att behandlas. Jag är inte beredd att nu diskutera innehållet i en ej avlämnad proposition.
Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag hade hoppats på ett klart svar i dag. Nu fick jag inte det, och det oroar mig. Bakgrunden är ju att den socialdemokratiska partikongressen nyligen har föreslagit att man skall öka hembudsskyldigheten för bostadsrätter. Den enskilde skall under fem år, i stället för som i dag under tre år, kunna hindras från att fritt sälja sin lägenhet vidare.
Den socialdemokratiska partikongressen har nyligen föreslagit ett ökat inslag av hembudsskyldighet när det gäller bostadsrätter. Den enskilde skall under fem år -- i stället för som i dag tre år -- kunna hindras att fritt sälja sin lägenhet vidare.
Kommunerna skall inte heller längre kunna säga nej till införande av hembud. Bostadsmarknaden skall tydligen enligt den socialdemokratiska partikongressen ytterligare regleras med allt vad det medför i form av minskad valfrihet och risk för svarta pengar. Herr talman!
Vidare skall kommunerna inte längre kunna säga nej till införande av hembud. Avsikten tycks också vara att de privata bostadsrättsföreningarna ska ges möjlighet att införa hembudsskyldighet. Det vore utomordentligt olyckligt om den redan starkt reglerade bostadsmarknaden skulle drabbas av ytterligare planekonomiska påbud. Dagens bostadspolitik främjar köer och svarta pengar. Nu måste utvecklingen gå mot färre regleringar, så att vi kan få en ökad rörlighet och därmed en bostadsmarknad som fungerar smidigare och där beståndet utnyttjas bättre. Ett ökat inslag av hembudsskyldighet vore ett steg i rakt motsatt riktning. Det är svårt att förstå hur någon -- särskilt efter de östeuropeiska erfarenheterna -- kan tro att köer och andra problem på en reglerad marknad kan bekämpas med ännu mer regleringar.
Det är inte mer utan mindre av planekonomi och förbud som behövs för att vi skall komma åt de köer och andra problem som finns på bostadsmarknaden. Vi skall slå vakt om bostadsrätten som boendeform, inte förstöra den med nya regleringar. Skulle inte bostadsministern redan nu kunna ge ett besked som lugnar människors farhågor för vad den socialdemokratiska kongressen har ställt till med?
Avser regeringen att lägga fram förslag om hembud i enlighet med den socialdemokratiska partikongressens beslut?
Herr talman! Jag vill upprepa att jag inte är beredd att gå in på en diskussion om innehållet i en ej avlämnad proposition. Däremot kan jag säga att något beslut på den socialdemokratiska partikongressen om femårigt hembud, som Erling Bager uttrycker det, inte har fattats.
Herr talman! Jag har ett utdrag från den socialdemokratiska partikongressen med bl.a. partistyrelsens yttrande. Där svarar man på motioner från Stockholms arbetarekommun, från Helsingborgs arbetarkommun och från Lund. Där skriver den socialdemokratiska partistyrelsen att man skall slå vakt om hembudsförfarandena och att man skall utvidga föreningars möjligheter att kräva hembud till fem år. Vidare står det att man också skall förbjuda kommunerna att säga nej till att använda hembud. Och detta skapar stora farhågor för något som den socialdemokratiska partistyrelsen har sagt.
Herr talman! När det gäller hembudsskyldighetens längd bör Erling Bager citera exakt vad som står i texten. Krav i enskild motion på utökningar av hembudsrätten har avslagits i den sista att-satsen som partistyrelsen föreslog kongressen, vilket också blev kongressens mening. Partistyrelsen har angivt att man bör kunna föra en diskussion om hembudsskyldighetens längd. Men det är alltså fel att referera detta på ett sådant sätt som Erling Bager gjorde och säga att det är ett beslut.
Herr talman! Jag skall nu läsa ordagrant från partistyrelsens yttrande: ''- - att utvidga föreningens möjlighet att kräva hembud till fem år.'' Detta är alltså ordagrant från partistyrelsens förslag, och detta oroar mig. Herr talman! Jag tycker att det vore utomordentligt olyckligt om den redan starkt reglerade bostadsmarknaden skulle drabbas av ytterligare planekonomiska påbud. Dagens bostadspolitik är ju beviset på hur svarta pengar existerar. Herr talman! Jag hoppas att min fråga och de argument som jag har framfört möjligtvis kan förhindra Ulf Lönnqvist att lägga fram en proposition, som innebär en utvidgning av regleringarna i den svenska bostadspolitiken. Vi skall gå i en motsatt riktning. Om det kommer en proposition med en sådan innebörd kan jag lova att folkpartiet på allt sätt kommer att kämpa emot och kritisera införandet av sådant som bara ställer till problem ännu mer i den svenska bostadspolitiken.
Herr talman! Jag upprepar att innehållet i en ej avlämnad proposition är jag inte beredd att diskutera. Fortfarande citerar Erling Bager bara delar av det som är sagt i partistyrelsens utlåtande.
Herr talman! Tiden medger inte att jag läser upp hela uttalandet av den socialdemokratiska partistyrelsen, för det upptar en A4-sida. Det tror jag att bostadsministern förstår, men jag har läst den viktigaste meningen. Det som oroar mig framför allt med den socialdemokratiska bostadspolitiken är att det exempelvis i den senaste propositionen om räntebidrag har förts in som villkor för att kunna få den nya typen av bostadslån att man skall uppfylla vissa krav vad gäller mark, bostadsanvisningslag, produktionskostnadskontroll osv. Det är fel väg att gå att hänga på ytterligare villkor för att genomföra en bostadspolitik. Jag hoppas att bostadsministern verkligen inte föreslår att man skall förlänga hembudet utan snarast att man skall ta bort det helt och hållet.

Herr talman! Jag vill meddela att Pär Granstedt är förhindrad att motta svaren på sina interpellationer den 26 oktober. Svaren kommer att lämnas vid en senare tidpunkt.

Herr talman! Carl Frick har frågat jordbruksministern om inte det vore lämpligt att ge en del av det svenska överskottet inom livsmedelsproduktionen till behövande människor i Frågan har överlämnats till mig. Livsmedelssituationen i Litauen är svår och kan bli ännu svårare. Detta gäller dess värre också på många andra håll i världen. Läget är emellertid inte sådant att det för närvarande är aktuellt med livsmedelsbistånd till Litauen. Som ansvarig i regeringen för katastrofhjälp till fattiga länder följer jag noga situationen. Jag vill upplysa Carl Frick om att upphandling av livsmedel för katastrofbistånd sker på ett sådant sätt att man får ut mest livsmedel för anslagen summa. Litauen behöver stöd för att omvandla sin ekonomi. Redan i dag är landet ett utpräglat jordbruksland med goda utvecklingsmöjligheter och borde kunna bli en betydelsefull exportör av vissa produkter. De resurser som riksdagen har anslagit för samarbete med Östeuropa avser insatser för utbildning, erfarenhetsutbyte och miljö. Regeringen har redan inlett ett samarbete på flera områden med Litauen. I morgon kommer premiärminister Prunskiene till Sverige på besök, och i nästa vecka far en svensk regeringsdelegation till Vilnius för att diskutera samarbetet. Vi har alltså den närmaste tiden rika möjligheter att diskutera samarbetet med Litauen där utbildningsinsatser inom jordbruket kan utgöra en tänkbar insats.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Livsmedelssituationen i Litauen är svår och kan bli ännu svårare, säger statsrådet. Enligt de uppgifter som jag har fått är det numera praktiskt taget tomt på affärshyllorna i Litauen, och människor har det över huvud taget väldigt svårt. Vi kan alltså räkna med att det blir betydligt värre. Ändå säger statsrådet att läget emellertid inte är sådant att det för närvarande är aktuellt med livsmedelsbistånd. Vi har ett betydande överskott av både säd och kött. Hur kan det då komma sig att läget inte är sådant att livsmedelsbistånd inte kan vara aktuellt? Är inte en förestående hunger under en vinter i ett grannland ett gott skäl nog för att försöka hjälpa dem? Jag är fullt medveten om hur vi brukar handla upp livsmedelsbistånd, men i det här området finns det uppenbarligen ingenting att handla upp, eftersom det är brist på varor i hela Sovjetunionen. Det enda som finns att handla upp är uppenbarligen i Sverige, och vi har betydande överskott. Är det inte bättre att skänka bort ett stort överskott i stället för att bränna upp säd, så som har varit aktuellt och diskuterats här? Människorna i Litauen skall få hjälp, säger statsrådet. Men de hjälps inte så mycket i sin akuta situation av ett framtida bistånd när det gäller utbildning och utveckling av jordbruket. Det känns sorgligt att regeringen avvisar en tanke på att faktiskt ge dessa människor, våra grannar som vi säger att vi ömmar varmt för i många andra sammanhang, ett akut bistånd så att de kan klara och slipper hunger under vintern. Det är inte så lång tid, och sedan kan man komma i gång med de andra verksamheterna för att hjälpa dem och få i gång jordbruket. Men här är det en akut situation, och vi har stort överskott. Jag är väldigt förvånad över att regeringen inte kan ställa sig positiv till ett sådant här förslag.
Herr talman! Dess värre är situationen vad gäller tillgång till livsmedel akut i stora delar av världen. Vi ger också livsmedelsbistånd till många länder. Jag är öppen för att ge svenskt livsmedelsbistånd i det här sammanhanget, om vi kan köpa det till priser som stämmer med världsmarknadspriserna. Så är det dess värre inte nu. Skulle man göra som Carl Frick säger, skulle vi alltså betala väldigt mycket mer för vete -- om det är detta det är fråga om -- än om man skulle köpa upp det på världsmarknaden. Det skulle vara ett dåligt utnyttjande av katastrofmedel, för det är det vi talar om i så fall. Nu är det inte i första hand den här typen av insatser som våra samtal med Litauen har rört sig om. Det är annat man prioriterar. Skulle man göra en annan prioritering från Litauens sida, skall vi naturligtvis ta det till oss och se vad vi kan göra. Än så länge har det alltså rört sig om utvecklingsstöd till Litauen -- man har prioriterat det. Vi får ju tillfälle att tala om detta de närmaste dagarna.
Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi talar om ett utvecklingsstöd för våra närmaste grannländer, som har haft så svårt under så fruktansvärt lång tid -- ja, ända sedan jag var liten på 1930-talet. De är väl värda allt vi kan hjälpa dem med, och jag tror att det är väldigt populärt i Sverige att hjälpa. Att det är akut brist på livsmedel på andra håll i världen borde inte hindra att vi faktiskt försöker göra det vi kan. Blir det så förtvivlat dyrt? Världsmarknadspriserna är mycket låga, och vi har uppenbarligen svårt att över huvud taget sälja det stora överskott som vi för tillfället har i Sverige. I stället för att bränna upp säd tycker jag att det vore mycket finare att ge det till mat till människor som behöver det.

Herr talman! Så som Carl Frick ställde frågan uppfattade jag det som att det gällde att köpa svenskt vete till svenska priser. Då är det alltså fråga om att använda katastrofmedel på ett väldigt extensivt sätt. Det svenska priset är 130 kr. per 100 kilo. Detta är vad man först måste beakta när man talar om livsmedelsbistånd. Vi köper upp mycket vete i Sverige för katastrofbiståndsändamål, men det köper vi till världsmarknadspriser. Denna princip vill jag slå fast.
Herr talman! Jag var ganska övertygad om att vi skulle köpa till världsmarknadspriser, inte till svenska priser, för något annat kan vi inte få ut över huvud taget. Så på den punkten är vi uppenbarligen överens. Min tanke var närmast att vi i stället för att bränna upp kunde vi skänka bort överskottet. Kan vi för katastrofändamål handla upp en lämplig kvantitet för att hjälpa våra grannar, är jag väldigt positivt inställd. Då hoppas jag att man skall kunna ordna detta i samband med samtalen med Prunskiene, så att människorna i Litauen slipper att svälta i vinter.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig när jag avser att föreslå en minskning av universitets och högskoleämbetet, UHÄ, motsvarande vad skolministern just föreslagit i fråga om skolöverstyrelsen. Låt mig hänvisa till regeringens proposition Propositionen innebar bl.a. att UHÄs roll skulle förtydligas genom att ökade krav ställdes på verket när det gällde uppföljning och utvärdering och i arbetet som tillsynsmyndighet för högskolan. Vad regeringen då föreslog för högskolan svarar mot den uppgift som det nya skolverket nu avses komma att få. Utbildningsutskottet anslöt sig i sitt betänkande enhälligt till vad regeringen sagt om UHÄ. Även UHÄ har i dag 189 anställda, varav 70 arbetar med det för alla högskolor gemensamma antagningssystemet. Det är med andra ord ingen över hövan stor myndighet. Men de uppgifter den står inför när det gäller utvärdering och tillsyn är -- liksom det föreslagna skolverket för skolan -- av strategisk betydelse för vår redan mycket decentraliserade organisation för forskning och högre utbildning. Några förslag i fråga om UHÄ är med andra ord inte aktuella för närvarande, men jag vill samtidigt framhålla att regeringen med uppmärksamhet följer hur UHÄ lyckas förverkliga vad som sades i propositionen. Jag kommer därför inte att tveka inför en omprövning av ämbetets ställning om en sådan skulle visa sig befogad.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag vill konstatera att det på senare tid har gjorts mycket för att åstadkomma en decentralisering av högskoleväsendet. Vi har också fått ett nytt styroch anslagssystem, som skall träda i kraft från 1993/94. Allt detta är steg i rätt riktning. Vår ambition inom moderata samlingspartiet har alltid varit att stärka högskolornas autonomi och förenkla högskolans organisation. Det är bra att regeringen ansluter sig till de principerna. Man kan gå mycket längre. Det är alldeles riktigt att jag deltog i behandlingen av den proposition som utbildningsministern erinrade om i svaret. Jag framhöll då i debatten -- och det gjorde vi också motionsvägen -- att vi behövde en parlamentarisk översyn av de centrala myndigheternas förhållande till högskolorna över huvud taget: Vilka befogenheter skall de ha? Vilka befogenheter skall UHÄ ha? Vilken roll skall UHÄ ha? Vilken roll skall andra myndigheter spela, och vilken dimensionering skall det vara fråga om? Allt detta är frågor som inte har fått något svar, trots att vi har efterlyst besked. Min fråga till utbildningsministern är då än en gång: Om utbildningsministern nu inte vill göra någonting åt UHÄ, vill utbildningsministern då se över den roll som de här nationella organen har att spela för framtiden över huvud taget? Jag vill i sammanhanget också erinra om den kritik som riktats från riksrevisionsverket mot vissa förhållanden inom högskolan. Man har bl.a. påpekat att åtskilligt kan uppnås genom en högre grad av decentralisering, inte minst när det gäller antagningssystemet. När det gäller anslagssystemet skall vi hoppas att det ordnar sig, men på den punkten finns det anledning att säga att utrustningspengarna kanske också borde komma med i bilden. Alltnog -- steg har tagits i rätt riktning, men är utbildningsministern alltså beredd att fullfölja detta och kanske också hjälpa till att åstadkomma en parlamentarisk översyn?
Herr talman! Låt mig först upprepa och understryka att den centrala administrationen i Sverige är jämförelsevis liten. I utbildningsdepartementet är det 20 tjänstemän som arbetar med högskolefrågor. Jag vill dessutom i det här sammanhanget med en viss tillfredsställelse påpeka att antalet medarbetare i departementet under den tid jag har funnits där har reducerats från 170 till ungefär 140. Det fanns alltså 20 % fler tjänstemän i departementet när vi för åtta år sedan inledde vårt arbete. Många västeuropeiska länder har mycket stora utbildningsdepartement. I Storbritannien är 6 000 Vi har alltså en ganska liten administration. Vi har dessutom ett mycket starkt lokalt inflytande och en mycket stark lokal styrning av högskolorna och universiteten. Här gjordes en jämförelse med skolministerns förslag om skolverket. Men det hängde ju samman med en kommunalisering av skolan. Jag har emellertid inte omedelbart dragit slutsatsen att det är en kommunalisering av Lunds universitet, så att det fortsättningsvis skall styras av Lunds kommunstyrelse, som Birger Hagård är ute efter.
Herr talman! Kanske inte en kommunalisering, men nog vore det väl tacknämligt om utbildningsministern kunde tänka sig en form av fristående stiftelser för universiteten och högskolorna, där deras fullständiga autonomi kunde tryggas. Jag understryker att det är universitetens och högskolornas sak att stå för mycket av det kritiska tänkandet i landet, och det kan de göra endast om de kan utöva sin verksamhet i full självständighet. Självständighet har vi inte. Hedras den som hedras bör -- det är bra att utbildningsministern har medverkat till att minska antalet tjänstemän i departementet, men kanske vore det ännu bättre om man kunde få till stånd en ordentlig översyn och kanske helt och hållet eliminera statens direkta agerande i de här sammanhangen och överlåta åt de lokala organen att själva ta ansvar och fatta de erforderliga besluten. -- Alltså inte en kommunalisering men väl en ännu större frihet för våra universitet och högskolor!
Herr talman! Jag vill då ändå påminna om att de svenska universiteten och högskolorna har en självständighet som går vida utöver vad som gäller i de allra flesta andra länder. Det är klart att man alltid kan tänka sig att avskaffa central styrning. Man kan ta bort ärkebiskopen, om man vill, för att få en starkare lokal styrning av kyrkan. Det finns en rad frågor som man kan väcka i det sammanhanget. Vad jag har pekat på är att utbildningsadministrationen på högskole och universitetsområdet är blygsam. Den måste naturligtvis ändå vara föremål för kritisk granskning. Den utövar både universiteten och högskolorna från sitt håll och andra myndigheter och riksdagen från sitt håll.
Herr talman! Jag vet inte om man skall jämföra UHÄ med ärkebiskopen. Snarare borde man kanske i så fall jämföra ärkebiskopen med utbildningsministern. Men jag skulle inte ens vilja att utbildningsministern avskaffades i de här sammanhangen -- han har säkert en uppgift att fylla. Även om situationen här kan vara bättre än på många andra håll kan vi kanske göra den ännu bättre. Det ännu bättre tillståndet består, som jag sade, just i att vi får fria, autonoma universitet med ett absolut minimum av inblandning. Vi kanske inte behöver något UHÄ över huvud taget i framtiden?
Herr talman! Nej, det är möjligt -- under förutsättning att studenterna accepterar att inte ha någon möjlighet till en central sammanjämkning av examinationsregler och intagningsmöjligheter. 70 av ämbetets 180 anställda sysslar med den centrala antagningen. Eftersom Birger Hagård nämnde riksrevisionsverkets rapport kan jag säga att den hade en viss svaghet, nämligen den att man däri betraktade utnyttjandet av årsplatser som ett mått på effektivitet. Enklaste sättet att tillgodose önskemålen om effektivitet vore då att avskaffa alla examensprov och släppa ut alla som kommit in -- då skulle man ha hundraprocentig effektivitet i högskoleväseendet.
Herr talman! Jag är helt enig med utbildningsministern i det hänseendet. Effektivitet av det slaget tror jag inte att någon av oss eftersträvar. Men det är ju möjligt att de 140 departementstjänstemän som utbildningsministern har kvar i sitt fögderi ändå skulle kunna handha en del av de uppgifter som vilar på ett särskilt ämbetsverk. Jag hoppas alltså att det ändå skall tas initiativ så att vi får en klar uppdelning i vad de centrala myndigheterna skall göra och inte göra. Då visar det sig vilka centrala myndigheter som eventuellt kan försvinna. Det finns åtskilliga som ''vetter'' mot högskolesektorn. Det har skett mycket på den lokala nivån -- nu borde det vara dags att göra någonting på den nationella.
Herr talman! Om jag bara får behålla den tjänsteman som hjälper mig att skriva de frågesvar som jag skall lämna i riksdagen är jag helt tillfreds.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att hindra att liknande händelser som skjutincidenten den 20 augusti i år vid ett kustartilleribatteri upprepas. Jag har inhämtat att chefen för marinen redan samma dag tillsatte en haverikommission. Denna lämnade sin slutrapport den 7 september. Vidare begärde chefen för Sydkustens marinkommando samma dag polisutredning av händelsen. Polisutredningen är inte slutförd. Chefen för marinen har med anledning av händelsen meddelat komplettering av säkerhetsinstruktionen för kustartilleriet, innebärande bl.a. att särskild anordning som utmärker minsta skjutavstånd med hänsyn till bebyggelse skall finnas monterad. Dessa åtgärder leder enligt min bedömning till att säkerheten vid skjutövningar i framtiden kommer att förbättras.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Det är utmärkt att man förbättrar skyddsinstruktionerna och förser materielen med anordningar som minskar risken för misstag. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att läsa haverikommissionens rapport, men jag utgår från att den tar upp också andra aspekter på säkerhetstänkande än de som försvarsministern nu har nämnt. Det ligger ju en konflikt i kravet att övningar skall vara så realistiska som möjligt, och i vissa fall tvingas vi att göra avkall på realismen. Vi har gjort det exempelvis i samband med transporter, där vi har infört bestämmelser i fredstid om vilotid för fordonsförare. Det är mycket möjligt att vi måste gå den vägen också när det gäller en del andra befattningar. Jag anser det inte helt uteslutet att den personal som fanns på den aktuella pjäsen under övningen har utsatts för sådana påfrestningar och har arbetat under sådan tid att den inte var riktigt så alert som uppgiften fordrade. Jag vill gärna få en kommentar från försvarsministern till de funderingarna.
Herr talman! Incidenten har orsakats av brister i handhavandet. Utbildningsnivån bedöms ha varit låg. Centrala säkerhetsbestämmelser har följts, men utformningen av dessa behöver överses och kompletteras. Rättslig prövning pågår vid polismyndigheten i Ystad. Kommissionen finner inte skäl att händelsen ytterligare prövas för disciplinära åtgärder.
Herr talman! Jag tycker att det som försvarsministern nu säger understryker det som jag menar, nämligen att vi måste vara uppmärksamma på att människor under fredsförhållanden kan komma att utsättas för risker som under fredstid icke är acceptabla, även om vi i motsvarande situation i ett krigsläge skulle vara tvungna att acceptera dem. Jag är nöjd med svaret och utgår från att försvarsministern kommer att noga följa utvecklingen framöver.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har med anledning av en tidningsintervju med Roland Brännström frågat mig om jag är beredd att uttala mitt stöd för JAS-projektet. Jag tänker inte kommentera vad Roland Brännström sagt eller inte sagt i en tidningsintervju, men kan däremot kommentera själva sakläget i JAS-projektet. oktober till försvarets materielverk lämnat en offert på delserie två av serieflygplanen. Delserien omfattar 110 flygplan. Materielverket granskar nu denna offert och skall den 1 november rapportera till regeringen sin värdering av offerten. Denna planering följer den inriktning som regeringen lade fast i ett beslut den 13 december 1989. Det vore fel av mig att föregripa den nu pågående granskningen i materielverket.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret på min fråga. Statsrådet säger att han inte tänker kommentera vad Roland Brännström sagt eller inte sagt. Jag har inte tänkt begära någon kommentar till vad denne inte sagt men däremot till vad han har sagt. Roland Brännström har nämligen uttalat att det inte är säkert att JAS kan flyga och fullgöra de uppgifter som man har ställt upp för flygplanet. Jag tycker att det är ett ganska långtgående uttalande. Det kan ge allmänheten intrycket att miljardsatsningen på JAS inte är så lyckad som vi hoppas att den skall bli. Man kan alltså få den uppfattningen att vi använder skattebetalarnas medel på ett otillbörligt sätt. Jag får acceptera att statsrådet säger att han inte vill kommentera det som Roland Brännström uttalat, men jag skulle vilja ställa följande fråga till statsrådet: Är statsrådet till skillnad mot Roland Brännström övertygad om att JAS kommer att kunna fullgöra sina uppgifter?

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig på vilket sätt jag bedömer att situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Iran har förändrats som motiverar en ändring av praxis i handläggningen av dessa asylärenden. Gullan Lindblad har frågat mig -- mot bakgrund av vissa uppgifter i massmedia rörande ett enskilt ärende -- vilka rutiner för utvisning invandrarverket har när en person som torterats i Iran löper risk att bli utvisad dit och om jag är beredd att företa en översyn av praxis i liknande fall. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som ett direkt svar på Gullan Lindblads fråga kan jag säga att Sverige inte utvisar personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr och förföljelse. Detta är den lag som invandrarverket och regeringen har att tillämpa, och någon översyn av lagen är inte aktuell. Berith Eriksson hävdar i sin fråga att asylbedömningen av medborgare från Iran har blivit mer restriktiv. Sådana påståenden bygger på tanken att asylsökande bedöms som grupp och inte som individer. Beslut om utvisning av iranier -- liksom av andra asylsökande -- sker endast i de fall där utredningarna i de enskilda fallen visar att det inte finns någon risk för förföljelse. Jag får än en gång understryka att praxis på detta område inte har förändrats. Oberoende av varifrån de asylsökande kommer, behandlas alla på samma sätt. Varje ärende avgörs med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Besluten bygger således på en individuell bedömning. Detta är grundläggande för tillämpningen av utlänningslagstiftningen. Enbart det faktum att den asylsökande kommer från ett visst land innebär inte att asyl automatiskt kan beviljas. Genom våra utlandsmyndigheter, FN, rapporter från oberoende organisationer och institut följer invandrarverket och regeringen noga utvecklingen i världen i fråga om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga. I mina kontakter med handläggare både på invandrarverket i Norrköping och vid mottagningscentret i Carlslund har jag fått veta att direktiv och praxis vad gäller asylsökande från Iran har ändrats så sent som i somras. Enligt de uppgifter som jag har fått gick tidigare direktiv för handläggarna ut på att merparten av de asylsökande från Iran fick stanna, medan direktiven nu går ut på att merparten skall utvisas. Låt mig inom parentes nämna att båda handläggarna i fråga uttalar att detta gör att handläggningen av ärendena blir mycket längre och svårare. Min egen reflexion är den att man kan förstå att handläggningen tar längre tid, om man skall söka efter skäl att utvisa de asylsökande än om man skall söka efter skäl för att de skall få stanna. Det är mycket svårt för riksdagen att få en uppfattning om invandrarverkets praxis, eftersom vi ännu inte har fått en sammanställning av hur invandrarverket uttolkar flyktingkonventionen i sin hantering av asylärenden. Jag undrar om invandrarministern har någon uppfattning om huruvida det finns en möjlighet för riksdagen att få det som vi har frågat efter.
Herr talman! Också jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga är ett konkret fall i mitt hemlän, där jag blivit noggrant informerad av en företrädare för Amnesty International. Det är alltså inte en massmedieuppgift som ligger bakom min fråga. Det rör sig i det här fallet om en iranier, beträffande vilken man i efterhand har gjort den bedömningen att han har torterats och vilken nu står inför risken av utvisning. Jag har tagit det här konkreta fallet som utgångspunkt för min fråga i syfte att få reda på praxis i dessa ärenden. Uppenbarligen är inte praxis så solklar, eftersom vi i dag är två som ställer frågor rörande iranier som riskerar att utvisas till sitt hemland, där vi vet att det förekommer mycket grymhet. När jag konfronterades med det här ärendet kände jag att inte jag vill ha sådana här saker på mitt samvete, och jag vet att inte heller invandrarministern vill ha sådant på sitt samvete. I svaret fick jag en klar och koncis uppgift om att människor som har utstått tortyr i Iran inte riskerar att sändas tillbaka dit. Kan man alltså i ett sådant här ärende verkligen vara säker på att en iranier som har torterats icke blir utvisad, därför att vi med säkerhet vet att en utvisning helt enkelt skulle innebära mord?
Herr talman! Gullan Lindblad vet lika väl som jag -- jag har fått upprepa detta flera gånger från denna talarstol -- att man inte kan diskutera enskilda ärenden. Låt mig ändå haka på någonting som Gullan Lindblad sade i sitt senaste anförande, nämligen att det här uppenbarligen -- jag känner inte till ärendet -- handlar om ett ärende då man i efterhand har bedömt att personen i fråga har torterats. Det rör sig alltså om uppgifter som inte har funnits med vid den tidigare bedömningen. Då tycker jag inte att man kan tala om en förändrad praxis eller en förändrad inställning till iranska ärenden. Man kände alltså inte till vissa uppgifter när ärendet handlades. Till Berith Eriksson vill jag säga att man inte tid efter annan söker skäl att låta någon stanna, varefter man helt plötsligt bestämmer sig för att börja söka efter skäl att i stället utvisa. Utgångspunkten är att pröva det ärende som man har framför sig mot gällande lag utifrån rättssäkerhetssynpunkt och självfallet också från rättvisesynpunkt med tanke på andra ärenden. Det gäller ju att få de olika ärendena lika bedömda. Jag vet uppriktigt sagt inte vad som ligger bakom påståendet att det skulle ha skett en förändring i sommar. Det föreligger i det avseendet från regeringens sida inget praxisbildande beslut som man kan stödja sådana påståenden på.
Herr talman! Jag vet mycket väl, invandrarministern, att vi inte skall diskutera enskilda ärenden. Men ingenting är ju så bra som exempel på praktiska fall. Jag vill alltså veta praxis. Nu har det ju, som invandrarministern sade, i efterhand konstaterats att tortyr har förekommit. Då kan man ju undra vilken bedömning som har gjorts, men jag skall inte föregripa nästa frågare i det ärendet. Jag tycker mig ha klart utläst av invandrarministerns svar, att om det visar sig att en person har blivit torterad i Iran, skall han inte sändas tillbaka dit. Då får han stanna i Sverige, och jag hoppas också på det bästa när det gäller det enskilda ärendet.
Herr talman! Jag har i dag fått veta att 27 % av de asylsökande får stanna. 13 % av dessa bedöms vara politiska flyktingar. Ibland när man diskuterar de här sakerna med olika personer, bl.a. med personer vid invandrarverket, får man en känsla av att det redan har bestämts siffror och att det sedan gäller att försöka anpassa verkligheten till siffrorna. Uppgiften om att praxis har ändrats härrörde från ett enskilt fall. Jag fick veta att mannen hade bedömts, innan de nya reglerna kom, nämligen den Jag tänker något beröra föregående ärende, eftersom jag känner till även detta. I dag fick jag en tjock lunta från Amnesty, och efter att ha läst den vill jag ställa frågan: Vilken kompetens har invandrarverket och regeringen tillgång till när det gäller att bedöma läkarintyg rörande tortyrskador?
Herr talman! Som den uppmärksamma Berith Eriksson säkert har noterat kommer frågan upp i kammaren alldeles strax. Vi kan kanske diskutera saken då, men låt mig säga, att om man inte har något läkarintyg alls, hjälper det inte ens med kompetens, om uppgiften kommer i efterhand. Jag påstår ingenting utan bygger på Gullan Lindblads uttalande i det första anförandet att det förhöll sig så. Jag tänker inte diskutera ett enskilt ärende längre dels därför att jag inte kan ärendet, dels därför att jag inte kan diskutera det i kammaren. Låt mig bara säga att jag tycker att Berith Erikssons påstående att invandrarverket skulle anpassa verkligheten efter förutbestämda procentsatser när det gäller hur många människor som skall få asyl i det här landet är utomordentligt sensationellt. I så fall återstår ju möjligheten att överklaga till regeringen, varefter den får pröva om någon själv har tagit sig rätten att ändra i praxis.
Herr talman! Jag tänker gå vidare med de här ärendena. När det gäller tortyrskador och läkarintyg har man i det här enskilda ärendet gjort bedömningen att tortyrskadorna var för gamla. Därför kan man fråga sig vilken kompetens invandrarverket och regeringen har att bedöma tortyrskador.
Herr talman! Jag vill givetvis inte fortsätta att diskutera ett enskilt ärende, men verkligheten vilar ju på den lagstiftning som vi åstadkommer. Jag tror att både statsrådet och jag är intresserade av att lagstiftningen följs. Nu är det ju i det här fallet tragiskt att den riktiga bedömningen har gjorts i efterhand. Då kan man ju fråga sig vilka bedömningar som görs. Svaret på den frågan får vi emellertid senare. Jag konstaterar att om man kan fastställa att tortyr har förelegat och att den torterade kommer från Iran, sänds vederbörande inte tillbaka dit. Detta är för mig kontentan av vårt lilla samtal.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om vilka förändringar i de administrativa rutinerna hos invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet regeringen anser vara erforderliga för att förbättra samordningen av handläggningen av ärenden rörande olika familjemedlemmar. Viola Claesson har i sin fråga utgått från ett enskilt ärende. Med den information jag har, kan jag -- utan att närmare gå in på det enskilda ärendet -- notera att det i redogörelsen saknas vissa väsentliga uppgifter. Dagens rutiner eftersträvar en samordning av handläggningen av ärenden som rör hela familjer. Den situation som Viola Claesson refererar till uppstår mycket sällan. Utlänningslagstiftningen ger redan i dag myndigheter möjlighet att ta rimlig hänsyn till tidpunkten för verkställigheten i situationer som den beskrivna. Jag finner därför ingen anledning att i dag initiera någon förändring av nuvarande rutiner.
Herr talman! Tack för svaret, Maj-Lis Lööw! Att jag har tagit upp den här frågan beror på ett fall som jag känner till. Sju chilenska syskon bor i Marks kommun i västra Sverige. Syskonen har kämpat i flera år för att få hit sina åldrade föräldrar. Det är framför allt modern som vill återse sina sju barn. Hon är märkt av cancer, och om hon inte får chansen att ganska snart komma till Sverige kommer hon inte att få någon ny chans att återse de sju barnen. Efter flera års kamp har syskonen fått det positiva beskedet att föräldrarna får komma hit. Bara för en liten stund sedan undersökte jag hur det ligger till just nu. Det är alltså klart att föräldrarna kommer hit den 23 oktober, och det är bara några dagar kvar dit. Marcella som är 21 år, har utvisats. Verkställs det här utvisningsbeslutet reser hon i sämsta fall tillbaka samtidigt som föräldrarna är på väg hit. Humanitära skäl är naturligtvis utgångspunkten för att föräldrarna skall få komma hit och återse sina barn. Varför gäller dessa humanitära skäl inte Marcella så att hon får stanna och se sina föräldrar och de i sin tur får träffa henne här i Sverige? Det är ganska sensationellt när Maj-Lis Lööw säger i sitt svar att vissa väsentliga uppgifter saknas och att hon därför inte får debattera enskilda fall. Då får jag ju ingen bekräftelse på vad som är fel!
Herr talman! Det är det som är dilemmat med att stå här och försöka diskutera enskilda ärenden -- ett dilemma som jag ganska ofta befinner mig i. Viola Claesson förde ett resonemang som vi ofta står inför -- att man skall kunna ta hit ''sista länken'' i en släkt. Med ''sista länk'' avses en person vars föräldrar eller syskon bor i Sverige. Vi försöker att tillgodose dessa önskemål även om det inte handlar om familjeåterförening i den begränsade mening som vi oftast använder, nämligen föräldrar och minderåriga barn. När det gäller vuxna ogifta barn med föräldrar och samtliga syskon här i landet vägs också andra faktorer in i bedömningen. När en ansökan kommer prövar alltid regeringen anknytning till landet inför sitt beslut. Det har också gjorts i det här fallet. Det är alltså inte riktigt så som Viola Claesson säger i sin fråga: att detta fall har bedömts helt fristående från familjesituationen. Får jag bara peka på den sista delen i mitt svar? Där framhåller jag faktiskt att det finns möjlighet för verkställande myndighet i detta fall att ta hänsyn till den situation som beskrivs här när man bestämmer tidpunkten för utvisning.
Herr talman! Jag tänkte just komma till, vilket jag inte hann i mitt första inlägg, att det här är saker som inger förhoppningar trots allt. Syskonen och föräldrarna har pendlat mellan hopp och förtvivlan, och det har handlat om flera människors möjlighet att få vara i Sverige. Jag ser detta som en möjlig utväg, vilket Maj-Lis Lööw pekar på. Då skall det naturligtvis inte enbart handla om att man skjuter på verkställigheten. Så skulle man nämligen också kunna tolka Maj-Lis Det är naturligtvis hela familjesituationen som skall tas i beaktande. Jag vet att Marcella är mycket beroende av de syskon som redan finns här i Sverige och att det vore med förtvivlan som syskonen och föräldrarna skulle behöva se Marcella åka tillbaka Chile. Eftersom vi inte kan diskutera vad som saknas i uppgifterna, hoppas jag att Maj Lis Lööw eller någon myndighet senare kan reda ut detta med mig. Jag tar Maj-Lis Lööws uttalande som ett positivt tecken när Maj-Lis Lööw säger att det är en situation som sällan uppstår.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig vilken medicinsk kompetens invandrarverket besitter att fatta beslut i ett av Jan Hyttring beskrivet fall. Frågan har sin utgångspunkt i att invandrarverket skulle ha fattat beslut om utvisning av en flykting i ett ärende där det finns ett läkarintyg angående tortyr. Invandrarverket fattar inga beslut om utvisning av asylsökande som är i behov av skydd i Sverige. När det gäller läkarintyg utgör dessa endast en del av invandrarverkets beslutsunderlag i ett ärende. Handläggarna på invandrarverket besitter normalt ingen medicinsk kompetens utan har att bedöma ett läkarintyg mot bakgrund av sin yrkeserfarenhet och de övriga uppgifterna som finns i ärendet. När det bedöms erforderligt har verket till sitt förfogande två förtroendeläkare, som kan anlitas för att bedöma läkarintyg och själva göra undersökningar och bedömningar av en asylsökandes medicinska tillstånd.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka statsrådet Maj-Lis Lööw för svaret. I det här fallet -- i övrigt samma fall som Gullan Lindblad hade tagit upp i sin fråga -- är de facto så att för denne man gäller fortfarande utvisningsbeslutet. Det är bara det att man inte har verkställt det. Det handlar alltså inte om några nya uppgifter i sig. Vid första förhöret uppgav flyktingen att han hade varit utsatt för tortyr och den viktiga frågan kvarstår: Skall man inte göra en läkarundersökning när någon lämnar en sådan uppgift? Att detta sedan uppdagades och ledde till ett läkarintyg har att göra med en helt annan händelse, ett självmordsförsök, där läkare tillkallades för att omse de skador som uppstod då. Då upprepade flyktingen att han hade varit utsatt för tortyr i Iran, dit han också skulle utvisas, och i det läget sker en läkarundersökning. Frågan är om man inte i denna typ av fall måste företa läkarundersökning på ett tidigt stadium.

Herr talman! Låt mig konstatera att det mer och mer framkommer, utan att Jan Hyttring behöver påpeka det i ett enskilt ärende, att det inte fanns något läkarintyg vid det här tillfället. När ärendet nu slutbedöms finns det uppenbarligen ett intyg. Det har ju heller inte så mycket att göra med hurvida man har medicinsk kompetens eller ej för att bedöma ett intyg som inte finns. Jag har själv sett många ärenden av det här slaget. Läkarintyg i olika asylärenden kan se väldigt olika ut. De kan ha olika utgångspunkter och diskuterat psykisk status, det kroppsliga tillståndet eller eventuella tortyrskador. Problemet med detta, vilket vi också har beskrivit vid många frågestunder i riksdagen, är att läkarintyget egentligen aldrig kan säga någonting annat än att skadorna kan ha uppkommit på det sätt som den asylsökande beskriver. Det är utomordentligt sällsynt att man tvärsäkert kan säga att skadorna är ett resultat av tortyr, även om tortyr kan ha förekommit. Därför blir det både för den enskilde handläggaren och inför alla de bedömningar av beslutet så att man måste väga in vad som i övrigt är känt om ett fall. Läkarintyget blir, vilket jag också sade i mitt svar, en del i denna bedömning.
Herr talman! Det är bara att beklaga att läkarintyget i detta fall har kommit in i ett sent skede. Om man skall avgöra trovärdigheten när ett offer uppger sig ha varit utsatt för tortyr, borde man redan då använda sig av en erfaren läkare som kan göra en sådan värdering. I detta fall blev det ju, vilket jag tidigare har sagt, en läkarundersökning i ett ganska sent skede av en erfaren läkare, för vilken jag hyser en mycket stor tilltro. Det hoppas jag att också invandrarverket gör. Det är helt klarlagt att dessa skador härrör sig från tortyr. I det läget -- och jag utgår liksom Gullan Lindblad från statsrådets svar hoppas jag att man inte utvisar till Iran någon med denna typ av skador efter att detta beskrivna fall.
Herr talman! Jan Hyttring är beredd att säga att det är helt klarlagt att det rör sig om tortyr i det här fallet. Det får naturligtvis stå för Jan Hyttring, apropå detta med medicinsk kompetens. Invandrarverket och regeringen har i de fall där det finns tveksamheter, där det kan vara svårt att bedöma och där man behöver ta till en medicinsk kompetens också skaffat sig denna möjlighet med en förtroendeläkare. Det är kanske viktigt att påpeka att detta självklart är ett nödvändigt komplement till den andra sakkunskap som finns hos invandrarverket.

Herr talman! Det var inte min medicinska kompetens. Däremot sade jag att jag hyser mycket stort förtroende för denna läkare som arbetar med dessa frågor internationellt och åt Amnesty. Han har gjort den här bedömningen och den tror jag faktiskt att alla skall kunna hålla med om. Jag har ingen medicinsk kompetens. Jag har varit medicinsk förtroendeman när det gäller medicinska frågor men är icke läkare.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen anser att det är en trafikant och miljömässigt godtagbar prioritering att låta bygga en ny bro över Ångermanälven. Ångermanälven. Verket har också yrkat att regeringen beslutar att fortsatta förberedelser skall ske med utgångspunkt i att bron skall finansieras med särskilda medel. Beredningen av budgetpropositionen pågår för närvarande, varför jag nu inte kan redovisa regeringens ståndpunkt i denna fråga. Jag är dock medveten om att det från flera utgångspunkter föreligger ett behov av en bättre förbindelse över Ångermanälven än de nuvarande. Från andra utgångspunkter kan det komma att riktas invändningar mot en ny förbindelse. Arbetet med att ta fram en ny investeringsplan för riksvägar pågår för närvarande. Jag vill därför inte föregripa den eventuella regeringsprövning av riksvägplanen som kan bli aktuell i denna del.
Herr talman! Först vill jag tacka ministern för det svar han har givit. Skälet till att jag tar upp den här frågan är att planerna på att bygga en ny bro över Ångermanälven, eller rättare sagt över Ångermanälvens fjärd -- det är nämligen ganska långt ut i havsbandet som man tänker sig bron -- skulle innebära en mycket dramatisk förändring för infrastrukturen regionalt. Vägtrafiken skulle i detta fall få en kraftig fördel framför de andra transportslag som kan komma i fråga. Det finns nämligen ett konkurrerande projekt på gång, kallat Bottniabanan, vilket går ut på att dra en järnväg från Kramfors över till Örnsköldsvik och vidare norrut till Umeå. Det är klart att om man samtidigt bygger en mycket dyr bro och en ny, fin väg som skall gå parallellt, så undergräver man möjligheterna att lyckas med Bottniabanan. Sett från energi och miljösynpunkt är denna utveckling tvivelaktig, eftersom järnvägen är så mycket mer energisnål och har mindre miljöpåverkan. Det skulle därför vara önskvärt att i alla fall på något sätt få angivet i vilken riktning regeringen tänker i denna fråga, hur man så att säga skall miljöanpassa transportsystemet i Sverige. Frågan är om det är de miljövänliga järnvägarna som skall utvecklas under 90-talet eller om man skall släppa fram denna typ av mcyket stora vägprojekt på bekostnad av järnvägssatsningarna.
Herr talman! På en punkt kan jag ge ett klart besked om min åsikt. Med en Bottniabana kan vi inte kompensera det handikapp och det problem som för närvarande föreligger beträffande Sandöbron. Det är inte så att man så att säga onödiggör en diskussion om en förbättring av förbindelsen via landsvägen över älven genom att bygga en Bottniabana. Det är en missuppfattning som sprids av Roy Ottosson och andra att man på det sättet kan ersätta bra vägförbindelser med järnvägsförbindelser. Vi behöver både--och också i övre Norrland. För närvarande tenderar Sandöbron att bli ett lås mot övre Norrland. Det är problemet. Till detta kommer att vägsträckan i anslutning till Sandöbron har en otillfredsställande standard, med skarpa kurvor, långa backar, smala vägpartier och en störd landsbebyggelse. Det finns då två alternativ, som vägverket har studerat: dels att förändra väg E 4 med anslutning till Sandöbron och en förstärkning av Sandöbron, dels att göra en helt ny sträckning och en ny vägförbindelse vid Veda, vilket har kommit att kallas Vedaprojektet eller Vedabron. Det är i båda fallen fråga om ganska kostsamma insatser, men icke desto mindre bedömer jag det som viktigt att vägverket fortsätter att studera av dessa alternativ. Vi är nämligen i behov av en bra vägförbindelse som medger tunga och snabba vägtransporter vid sidan av utvecklingen av järnvägstransporterna mot övre Norrland.
Herr talman! Sandöbron har ett handikapp i den meningen att vägbanan inte tål hur tunga fordon som helst. Den är inte byggd för de tyngre lastbilar som har kommit på senare tid, dvs. de på 56 ton, och den är i ännu mindre utsträckning byggd för de lastbilar på 60 ton som kommer senare. Man måste alltså bygga en ny vägbana på bron. Det kan hända att man tvingas till detta på grund av att man ökar totalvikterna, men detta återkommer vi till i nästa fråga. Det finns också en del problem med vägen söder om Sandöbron. Den går genom ett antal samhällen, och den är delvis ganska kurvig och behöver förbättras. Javisst! Men varför då bygga en ny jättebro, en helt ny sträckning, som faktiskt förändrar möjligheterna att utveckla järnvägstrafiken? Det är detta som är problemet. Att man förbättrar E 4 längs den nuvarande sträckningen har vi ingenting emot. Det handlar även om det faktum att man, om man lägger ut E 4 längre mot kusten, också kommer längre bort från Kramfors. Det blir då också en regionalpolitisk fråga genom att Kramfors mer och mer hamnar vid sidan om trafikströmmarna.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen kan tänka sig att EG-anpassa lastbilarnas maximalt tillåtna längd och totalvikt. För vägslitaget är det i första hand axeltrycket som är avgörande för bärigheten -- inte totalvikten. EG tillämpar högre drivaxeltryck än vi gör i På våra vägar finns många äldre broar, som inte är konstruerade för tunga koncentrerade laster. För att skydda dessa broar har vi i Sverige begränsat den tillåtna fordonsvikten för korta fordon så att den understiger vad som gäller inom EG. Bärighetsprogrammet innebär att man rustar upp broar med dålig bärighet, så att dessa klarar trafik med sådana fordon och lastsystem som tillåts inom EG. Programmet är resultatet av en överenskommelse, i vilken åkerinäringen accepterade höjda skatter i utbyte mot riktade satsningar på ökad bärighet. fr.o.m. den 1 april i år tillåter vi i Sverige på större delen av vägnätet samma fordonsvikter för 18 meters fordon som i de flesta större industriländer i ton. Det transportsystem som nu byggs upp inom Europa kan därmed användas i Sverige. I Sverige tillåter vi 24-metersfordon. De förbättrade broarna innebär även att de tillåtna totalvikterna kan höjas. fr.o.m. den 1 april i år tillåts därför 56 ton på större delen av vägnätet, men bara för fordonståg som i praktiken är längre än 18 meter och vars vikt fördelas på minst sju axlar. De transporter där dessa högre totalvikterna är avgörande är framför allt skogstransporterna. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att begränsa högsta tillåtna fordonslängd och totalvikt.
Herr talman! Jag tackar ministern för även detta svar. Om jag skall sammanfatta det svar jag har fått, så tolkar jag det så att man i regeringen inte är beredd att EG-anpassa vare sig totalvikter eller längder på lastfordon i Sverige. Man vill i stället ha längre och tyngre fordon för att tillgodose skogsnäringens krav på att helt enkelt kunna forsla ut mer virke per lastbil. Det är väl det man är ute efter. Detta får konsekvenser för vägnätet i landet -- framför allt i inlandet -- och det får naturligtvis också konsekvenser för järnvägens konkurrenskraft när det gäller timmertransporterna. Högre totalvikter på lastbilarna sliter hårdare på vägarna, vilket drabbar glesbygdsborna. Det blir naturligtvis också svårare för järnvägen att konkurrera, trots att järnvägen är miljövänligare och energisnålare. För att vara helt säker på att jag har uppfattat det hela rätt vill jag fråga: Regeringen är alltså inte beredd att EG-anpassa vare sig längd eller vikt när det gäller lastbilar till EG?
Herr talman! Vi är inte beredda att avhända oss de konkurrensfördelar det innebär, och vilka vi är i behov av i vårt avlånga land, att vi nu tillåter 24 metersfordon. Det vore ganska förödande för skogsnäringen. Som norrlänning anser jag att Roy Ottosson med sin förankring i Norrlandsregionen borde ha en viss förståelse för behovet att kunna köra dessa längre fordon och därmed minska antalet fordon på våra vägar och förbilliga transporterna. För oss i övre Norrland -- och nu talar jag litet provinsialistiskt -- är det av avgörande betydelse att vi kan utnyttja denna konkurrensfördel. Det är en illusion att tro att alla dessa transporter kan flyttas över på järnväg. Hur många gånger jag än diskuterar detta med Roy Ottosson tycks han vägra att inse att det i hela Norrlands inland saknas vägar till skogshyggena. Vi måste frakta på lastbilar. Om lastbilarna förkortas till 18 meter och totalvikten begränsas till 40 ton innebär det fördyrade skogstransporter, fler lastbilar på våra vägar och därmed också en försämrad miljö. Jag kan inte inse att det finns skäl att över huvud taget överväga en sådan förändring.
Herr talman! Jag kan instämma i kommunikationsministerns tankegångar om att man bör minska antalet fordon, och inte minst antalet lastbilar, på vägarna. Vi kanske kan verka i samma riktning med litet olika medel. Jag menar att timmertågen i framför allt Norrland men också i Värmland skulle kunna frakta mycket mer än vad som är fallet i dag. Det är många gånger en knivskarp konkurrens. Antalet timmertåg har nyligen ökat något i Norrland, och det är bra. Det har minskat lastbilstrafiken. Men detta kan lätt svänga igen när totalvikten höjs, och det är detta som är problemet. Skulle de transporter som sker med de nuvarande timmertågen flyttas över till landsvägarna skulle det bli ett enormt slitage. Det är detta som jag vill försöka förhindra. Jag måste fråga kommunikationsministern om han inte instämmer i att det är önskvärt att dessa timmertåg finns kvar och utvecklas -- gärna på lastbilarnas bekostnad.
Herr talman! Jag är mycket intresserad av att öka antalet järnvägstransporter. I all den utsträckning det är möjligt att på rimliga ekonomiska villkor genomföra timmertransporter och andra virkestransporter på järnväg är detta bra. Dessa transporter bör stimuleras. Men vi måste vara nyktra i debatten och konstatera att järnvägsnätet särskilt i övre Norrland är mycket glest och inte tillgodoser skogsnäringens behov av långa, tunga timmertransporter. Jag betraktar det som rent Norrlandsfientligt att angripa de bestämmelser vi har beträffande fordonens längd och totalvikt. Jag begriper framför allt inte hur man som norrlänning kan driva dessa krav. Det skulle innebära ökade kostnader och nedläggning av vissa verksamheter i övre Norrland, i Norrlands inland och långt ner i övriga landet samt minskad sysselsättning. Det är sanningen om den kampanj mot långa transporter som förs.
Herr talman! Det var allvarsord som kommunikationsministern här uttalade. Han talade om minskad sysselsättning. Blir det fler lastbilar borde det snarare bli mer sysselsättning. Frågan om ekonomi och annat hänger ihop med hur man utvecklar järnvägssystemet och de terminalsystem som bör byggas ut. Naturligtvis måste man i fortsättningen använda många lastbilar, även om de är kortare, för att köra fram till terminalerna och kunna frakta så mycket som möjligt på järnväg. Det finns en stor och outnyttjad kapacitet i järnvägarna, inte minst i Norrland. Jag hade nog mer kunnat acceptera ministerns argument, om han pekat på förhållandena i södra Sverige där man behöver transportera virket kortare sträckor. Där kör man oftast med mindre lastbilar och inte med de mycket, stora fordonen. Detta är nog en överdrift i debatten. Det finns goda skäl att så långt möjligt utnyttja det mest miljövänliga och mest energisnåla transportslaget så långt man kan. Eller hur?
Herr talman! Jag kan diskutera den här frågan utifrån hela landets intressen. Jag valde att hålla mig till det område där den är pedagogiskt lättast att förklara. Men jag kan än en gång konstatera att jag har misslyckats att för Roy Ottosson förklara att det skulle innebära en nedläggning av viss skogsavverkning i övre Norrlands inland om vi försvårade och fördyrade transporterna ifrån dessa områden. Skogen blir ingenting värd och får stå och ruttna om den inte är värd att transportera till fabrikerna och sågverken, och det vill inte jag medverka till. Det är möjligt att Roy Ottosson ytterligare vill utöka de skogsområden som inte får avverkas, men jag vill inte medverka till en sådan utveckling.
Herr talman! Jag kan inte hålla med ministern om att en minskning av lastbilarnas totalvikt och längd och överföring av transporter till järnvägen, som är väsentligt mer energivänlig och miljösnål, skulle innebära att man försvårar och fördyrar. Det är en nödvändighet. Det hela hänger ihop med hur man utnyttjar skattesystemet, avgifter och det ena med det andra. Detta är egentligen en betydligt mer kvalificerad fråga, och det är en förenklad debatt som kommunikationsministern här ger sig in i. Jag beklagar detta. Vi måste miljöanpassa vårt trafiksystem om vi under 90-talet skall kunna klara av att lösa problemen med försurning och andra miljöproblem. Om vi skall minska energianvändningen är det också viktigt att vi i större utsträckning utnyttjar den eldrivna järnvägen, och för all del också att vi finner andra bränslen. Jag vill bestämt invända att det går att utveckla transportsystem som är bra även för Norrlands inland.
Herr talman! Jag vill slutligen rekommendera Roy Ottosson att göra en utflykt i verkligheten. Åk upp till Örträsk, Fredrika och Åsele och tala med människor där om transportering av timmer och skogsråvara på järnväg! Om Roy Ottosson gör det blir han utskrattad.
Herr talman! Det beror på vem man talar med i Örträsk, Fredrika, Åsele eller Vilhelmina. jag har själv arbetat i de trakterna och kan tänka mig både den ena och den andra reaktionen. Det är alldeles riktigt att det finns de som i det här fallet tycker som ministern, och det finns de som tycker annorlunda. Det beror på vilka människor man söker upp. Jag skall självfallet i framtiden besöka dessa områden igen och diskutera dessa frågor mer.
Herr talman! Lycka till, Roy Ottosson, i jakten efter järnvägsspåret i de trakter som jag nyss nämnde!
Herr talman! Som jag tidigare sagt är det viktiga att godset transporteras in till terminaler intill de järnvägar som finns i landet, inte minst i Norrland. Att då välja ut ett område där det inte finns någon järnväg och tala enbart om detta är ett sätt att försöka undvika debatt. Genom att ha bra förgrenade system kan man utnyttja järnvägen betydligt bättre än vad man gör i dag.

Herr talman! Inger Schörling har frågat mig om regeringen har fattat de beslut som behövs för att fullfölja samarbetsprojektet Bottniska vikens år Samordningsansvaret för Bottniska vikenprojektet har lagts på en särskild ledningsgrupp med representanter för myndigheter och marina centra. Projektets finansieras delvis med statliga medel, delvis via andra intressenter. De statliga insatserna skall finansieras inom ramen för de betydande medel som regeringen har anslagit för den marina forskningen och för åtgärder mot havsföroreningar. De beslut som Inger Schörling efterlyser kan därför fattas av berörda myndigheter och forskningsinstitutioner inom ramen för de resurser som de förfogar över. Då Inger Schörling, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Jag beklagar att Inger Schörling inte kunde vara här i kammaren. Hon var tvungen att åka till Norrbotten. Jag skall ändå försöka att fullfölja hennes frågeställning. Skälet till att hon ställt frågan är tydligen att arbetsgrupperna, för det mesta tjänstemän vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter, enligt vad jag har förstått inte anser att de har tillräckligt med pengar. Det är därför som frågan har ställts. Det sägs här att de som deltar i detta arbete på den finska sidan har betydligt mer medel till sitt förfogande. Det vore intressant att få en kommentar till detta. Det verkar som om det råder brist på pengar någonstans. Vi måste väl ändå anse att det är regeringen som skall ha det yttersta ansvaret för att den Bottniska vikens år blir ett lyckat projekt och för att den plan som finns, etapp tre, fullföljs. Kan vi förvänta oss att det i den budget som så småningom skall framläggas kommer att finnas pengar även för detta projekt?
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd hade jag erbjudit mig att vänta med mitt svar till dess Inger Schörling själv kunde ta emot det. Men talmannen ansåg att frågan skulle besvaras omedelbart. Då följer jag spelreglerna. Det kan vi vara överens om. Det ursprungliga beslutet om detta speciella projekt fattades av Bottenvikskommittén, som är gemensam för Sverige och Finland, i februari 1989. Man hade själv lagt upp planerna och kommit överens om finansieringen. Det innefattar att även andra än statliga medel skall tas i anspråk. Vi har inte till den svenska regeringen fått några anspråk utöver de pengar man redan har fört fram till årets budgetäskande. Under samma period har vi tillfört betydande resurser till de myndigheter som deltar i projektet. Vi har sedan budgetåret 1986/87 sammanlagt ökat forskningsanslagen och översynsanslagen för marin verksamhet med ungefär 400 milj.kr. Det är en prioriteringsfråga för de ansvariga myndigheterna. När de har tagit detta initiativ har det varit inom ramen för de resurser som de har haft till sitt förfogande. De har inte till vare sig förra årets budget eller tilläggsbudgeterna anmält några ytterligare behov utöver de tillägg som de fått. Nu finns det ytterligare äskanden i årets budgetsäskanden. Det är för tidigt att ge besked om vad som kan ske. Men jag har samtidigt fått besked om att det pågår förhandlingar med olika parter som inte utesluter att man kan lyckas klara finansieringen. Då får man sammanlagt mer resurser till förfogande för detta viktiga arbete i
Herr talman! Jag ber att få tacka för förtydligandet. Om jag har förstått rätt är det först nu som man begär ytterligare pengar för det här projektet av statsmakterna. Det betyder antagligen att det har fungerat bra tidigare och att problemet har uppkommit relativt nyligen, förmodligen under våren. Är regeringen ändå beredd att gå in och ställa en yttersta garanti för att detta projekt skall fullföljas om man skulle hamna i sitsen att man inte lyckas få in pengar på andra sätt och verkligen se till att man tillsammans med Finland fullföljer projektet? Enligt vad jag har sett är det väl dokumenterat.

Herr talman!

Jag ansluter mig till denna utgångspunkt, och jag vill tillägga att den inte bara bör gälla alkoholbeskattningen utan principerna för vår alkoholpolitik över huvud taget. Jag vill emellertid samtidigt understryka att det inte är möjligt att i förväg undanta alkoholområdet från integrationsarbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som är något dubbeltydigt. I ett sammanhang säger biträdande socialministern att regeringen ställer upp på vad utrikesutskottet har sagt. Sedan tar man tillbaka det och påstår att det inte är möjligt att driva frågorna separat i de förhandlingar som pågår. Vi vet att EG-målet är att samordna och normalisera beskattningen. Det handlar om fria rörelser över gränserna och ett nej till monopolen. Detta är ett hot mot den svenska och nordiska alkoholpolitiken. Vi vet vilka problem som Danmark har och vad Danmark har givit möjlighet till genom sitt agerande i EG. Vi borde kunna ställa kraven på Bengt Lindqvist och regeringen att i det arbete som pågår när det gäller harmonisering av reglerna och samarbetet med EG verka för att alkoholfrågan får en särställning. Den har en stor betydelse hälsopolitiskt och socialt. Vi vet att om skatten skulle sänkas på svensk alkohol innebär det direkt en ökning av landstingens utgifter. Sjukvården kommer då att drabbas av snabbt växande kostnader. I dag är sjukvårdskostnaderna de stora problemen för alla landstingsområden. Vi kan inte acceptera att alkoholkonsumtionen skjuter i höjden när priset sänks. Vi vet också att monopolen har stor betydelse för distributionen av alkohol i vårt land. Det borde vara rimligt att socialdepartementet driver dessa frågor aktivt i regeringen för att få gehör för vissa synpunkter.
Herr talman! Det föreligger inga skillnader i inställning till de alkoholpolitiska åtgärderna mellan mig och Karin Israelsson såsom Karin Israelsson har redovisat dem nu. Utrikesutskottet gjorde ett tillägg av motsvarande innebörd med reservation för de kommande förhandlingarna i det uttalande som jag citerade. Det är tre huvudområden som kan komma att omfattas av diskussionerna mellan EG och EFTA när det gäller alkoholpolitikens utformning. Det ena är punktskatterna, det andra är gränshandeln och det tredje är monopolen. När det gäller skatterna råder det utomordentliga svårigheter inom EG att finna en gemensam linje för hur punktskatterna skall utformas. Det man hittills har lyckats med inom EG är att bli överens om att vissa miniminivåer skall finnas hos alla, vilket lämnar öppet för länderna att gå uppåt i skattenivå om de så vill. Gränshandeln har över huvud taget ännu icke diskuterats, ännu mindre utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv. Men den frågan kommer säkert längre fram. När det gäller monopolen har man från EG kommissionens sida krävt att en paragraf som motsvarar Romtraktatets 37 § om att statsmonopol inte får innebära handelspolitisk diskriminering skall tas upp till diskussion. Vi får räkna med att en diskussion kommer kring de alkoholmonopol som finns. Här pågår dels en intern utredning inom regeringskansliet, dels diskussioner mellan de olika EFTA-medlemmarna för att finna en gemensam linje. Några förhandlingar har ännu inte skett på den punkten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för förtydligandet. Det finns dock en viss kunskap i socialdepartementet om vad detta handlar om. Frågan är hur pass stark man är i att driva dessa frågor. De sociala frågorna har legat rätt lågt i EG diskussionen. Jag har en känsla av att alkoholpolitiken är mycket lågt graderad i det som kan anses vara väsentligt i de förhandlingar som bedrivs. Jag är väl medveten om att det är snabba förhandlingar som pågår och att det kanske inte är så lätt att följa med överallt. Driver man inte dessa frågor med kraft från den svenska regeringens sida? Varför då inte i samarbete med de övriga nordiska länderna som har en likartad alkoholpolitik? Annars kommer vi att vara överspelade när det hela så småningom skall sättas på pränt. Som jag ser det finns det särskilda skäl att undanta alkoholområdet från de regler som finns inom EG. Danmark har delvis lyckats, även om man där har fått kämpa väldigt hårt.

Herr talman! Inger Schörling har frågat mig vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att snabbt ge de glömda mammorna hjälp och för att hejda den moralupplösande och osolidariska utvecklingen. Inger Schörling berör i sin fråga vitt skilda aspekter på samhällsutvecklingen. Jag koncentrerar mig i mitt svar på det som jag uppfattar som Inger Schörlings huvudfråga, nämligen de ensamma mödrarnas situation. Jag är väl medveten om att många ensamma föräldrar har en svår situation ekonomiskt, socialt och ibland även psykologiskt. Jag ser det som synnerligen viktigt att även ensamma föräldrar får möjligheter att klara sin ekonomi själva. Nästa års skatteomläggning innebär att inkomstskatten sänks och att en del indirekta skatter höjs. Samtidigt höjs bostadsbidrag och barnbidrag. Även bidragsförskottet räknas upp. Enligt de beräkningar som gjorts kommer de samlade effekterna av skatteomläggningen att medföra en ökad köpkraft för flertalet ensamföräldrar. Det är angeläget att skapa ett system som ger alla ekonomisk trygghet, oavsett om de lever ensamma eller ej. Underhållsbidragskommittén har bl.a. lämnat ett förslag om ett särskilt bidrag till ensamboende föräldrar. Detta och andra förslag granskas nu inom socialdepartementet. Oavsett vilket system vi bestämmer oss för när det gäller mer generella åtgärder för att förbättra ensamma föräldrars situation, kan vi aldrig hitta en heltäckande lösning. Det kommer ändå att finnas behov av det yttersta skyddsnät som socialtjänsten utgör. Jag har full förståelse för att en sådan behovsprövning kan upplevas som frustrerande. Även om vi nyligen kunnat läsa om ensamma mödrar som uppger sig ha blivit illa behandlade av socialtjänsten, är jag övertygad om att de flesta får ett respektfullt bemötande. Det är positivt att de ensamma mödrarnas ofta svåra situation uppmärksammas i massmedia.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Att de ensamma mammorna har det svårt är ju ingen nyhet, fast det just nu uppmärksammas i tidningarna. Det är ytterst få i Sverige som försörjer sig själva. Hur mycket stöd man får på olika nivåer utgör bara en gradskillnad. Om man har barn och är yrkesarbetande får man ändå ett stort bidrag för barnen.
Då Inger Schörling, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Ragnhild Pohanka i stället fick delta i överläggningen.
Men de som har svårt att klara den försörjning som man räknar med att en medborgare skall klara av är de som har stor försörjningsbörda som de är ensamma om. 20 % av dessa mammor lever av socialbidrag. Ungefär hälften av de familjer som får socialbidrag består av ensamma mammor. Statsrådet nämnde skattereformen i svaret. Jag undrar om statsrådet är beredd att noga undersöka vilken effekten blir av skattereformen för de ensamma mammorna. De är så gott som säkert förlorare, även om bidragen höjs. Men det har sagts att ingen skall förlora på reformen. Är inte sex timmars arbetsdag med full betalning någonting som borde införas för de ensamma mammorna, så att de också får tid att vara med sina barn? Nu uppmuntras de att arbeta heltid och får därmed ännu mindre tid över för sina barn. Det pågår olika försök, dels i Kopparbergs län, dels i Kiruna. I Kiruna har man gjort försök inom hemvården med mycket gott resultat, dvs. det har inte blivit någon samhällsekonomisk förlust, även om kommunen har fått stå för en del av kostnaderna. Är detta någonting som statsrådet är beredd att pröva eller ta upp till diskussion?
Herr talman! När vi diskuterar de ensamma föräldrarnas situation är det väldigt viktigt att vi ser till den samlade politiken. Jag tror att de generella åtgärderna är av grundläggande betydelse för att skapa ett bättre utgångsläge för de ensamma föräldrarna. Jag tänker då på sådant som föräldraförsäkring, barnomsorg och arbetslivets villkor inkl. arbetstiderna. När det gäller det ekonomiska stöd som utformas för vård av barnen i samband med separationer har det nuvarande förslaget kritiserats hårt, inte minst av riksdagens revisorer. Även det förslag som underhållsbidragskommittén har lagt fram har fått hård kritik. Det pågår ett arbete inom socialdepartementet, men just den här punkten är naturligtvis angelägen för ensamföräldrarna. Det är riktigt att effekterna av skattereformen måste utvärderas. De grupper som rör sig i närheten av eller inom socialbidragsnormen är naturligtvis av särskilt stort intresse, och där finns många ensamföräldrar representerade. Deras situation skall särskilt uppmärksammas i den utvärdering som skall göras. Det är uppenbart att det finns ett nära samband mellan de generella åtgärder som måste utvecklas med hänsyn till ensamföräldrarnas situation och det direkta selektiva stödet som bl.a. och kanske främst ges i form av socialbidrag. Beträffande de utsatta barn som till en del återfinns där föräldrar och familjer inte har det bra, sker det nu en verkligt omfattande genomgång både av hur det nuvarande systemet fungerar och av vad vi i vårt land kan bli bättre på inom socialtjänst, inom landsting och från statens sida.
Herr talman! Barn som har det svårt återfinns också i s.k. hela familjer. Barn kan faktiskt även få det bättre efter en skilsmässa om mammorna eller papporna får en rejäl möjlighet att utöva sitt föräldraskap. Det är inte självklart att barnen behöver ha det sämre hos ensamföräldrar. Men katastrofen för dessa familjer är de prishöjningar som nu sker inom alla områden. De som har höga löner tycker kanske inte att det har så stor betydelse att kostnaden för sjukvård höjs eller att hyrorna blir högre, men för dem som har små marginaler är dessa höjningar en kastrof. Välfärdssystemet kan kollapsa om inte de svaga grupperna blir skyddade mot prishöjningarna.
Herr talman! Ragnhild Pohanka och jag är av precis samma uppfattning när det gäller barn som har det svårt. Det är inte alls säkert att det är i den här gruppen som man finner dessa barn. Det är alldeles riktigt att de återfinns även i andra familjesituationer. I den utvärdering som skall göras angående skattereformens effekter kommer dessa grupper särskilt att uppmärksammas.
Herr talman! Det är bra om underhållsbidragskommittén ser över detta och om man skapar ett system som ger alla ekonomisk trygghet. Ett sådant system finns inte i dag. Det finns ett utbyggt skyddsnät på många områden, men många människor ramlar igenom maskorna. De ensamma mammorna utgör här en stor grupp, särskilt då de som har låg utbildning eller bor så till att de inte kan söka sig ut på arbetsmarknaden. De har svårt att flytta till annan ort och för barnens skull kanske de inte vill flytta ifrån den ort där den andra föräldern bor. Därför måste man se extra noga på denna grupp och dess svårigheter. Det är anledningen till att denna fråga har framställts.

Herr talman! Martin Olsson och Elver Jonsson har ställt frågor till mig om huruvida och i så fall när regeringen avser att framlägga förslag om promilleregler till sjöss. Låt mig först säga att jag helt delar uppfattningen att alkohol och trafik inte hör ihop. Och det gäller självklart även trafik till sjöss. Att inskärpa kravet på nykterhet till sjöss har blivit allt viktigare under senare år, eftersom båttrafiken blivit allt tätare och många fritidsbåtar numera kan framföras med mycket höga farter. Innan jag besvarar den konkreta frågan, vill jag säga några ord mer allmänt om sjöfylleri. Det finns redan nu bestämmelser i sjölagen om onykterhet till sjöss. Påföljdspraxis för sådana överträdelser är dock avsevärt mildare än för motsvarande brottslighet i vägtrafiken. Justitiedepartementet har nyligen remitterat en departementspromemoria med förslag bl.a. till skärpningar av sjölagens bestämmelser. Avsikten med de föreslagna ändringarna är att få till stånd en bedömning av sjöfyllerierna som närmar sig vad som gäller vid rattfylleri. I promemorian behandlas också frågan om en promilleregel för sjötrafiken. På samma sätt som när riksdagen tidigare behandlat frågan redovisas olika problem som är förenade med en promillelagstiftning till sjöss. Tiden medger inte någon utförlig redovisning, men jag vill ändå nämna att en generell promilleregel skulle komma att gälla gärningar av högst skiftande natur. Detta hänger samman med att straffbestämmelserna för sjötrafiken gäller alla farkoster, alltifrån en jolle till en oceanångare. En annan svårighet som nämnts är att till skillnad från vägtrafiken straffansvaret gäller inte bara föraren utan också andra som fullgör uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Bl.a. dessa omständigheter leder till uppfattningen att en promilleregel måste begränsas på något sätt. I promemorian diskuteras olika sådana tänkbara avgränsningar, men den slutsats som dras är att skälen mot en promilleregel överväger de skäl som talar för en sådan lagstiftning. Däremot sägs i promemorian att det kan finnas anledning att ompröva den ståndpunkten i den mån det blir aktuellt med nya ställningstaganden i fråga om kompetenskrav och andra behörighetsvillkor för båttrafiken. Promemorian remissbehandlas för närvarande. Med utgångspunkt i remissutfallet får senare övervägas vilken slutlig ställning som skall tas i frågan. Jag vill inte nu föregripa detta ställningstagande.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Enligt centern är det självklart att alkohol och trafik inte hör ihop. Därför krävde vi nollgräns i trafiken och reserverade oss för att man skall ha promillegränser även till sjöss. När jag för några veckor sedan hörde i radio och kunde läsa i Dagens Nyheter att civilministern har instämt i rikspolischefens krav på promillegräns även till sjöss blev jag glad, liksom förmodligen alla de övriga som har arbetat för promillegräns till sjöss. Man måste nämligen tolka detta som en omsvängning ifrån regeringens sida. Promillegränser till sjöss krävs nu av allt fler. Jag vill nämna att socialstyrelsen, som är ytterst ansvarig för alkoholpolitiken i vårt land, föreslår i sitt handlingsprogram för att begränsa alkoholkonsumtionen med 25 % att regeringen skall verka för att lagstiftningen jämställer onykterhet till sjöss med onykterhet på land. Katastrofkommissionen, som skulle se över frågan om beredskap vid oljeutsläpp till sjöss, vill införa en straffsanktionerad promillegräns för all ansvarig fartygspersonal. Under den gångna sommaren har allt fler instämt i dessa krav. Rikspolischefen krävde detta inför en konferens med polischefer. Som jag nämnde fick han instämmande från civilministern. Det är nödvändigt att förbättra nykterheten till sjöss för att vi skall kunna minska båtolyckorna. Nuvarande lagstiftning är inte till fyllest. Problem är till för att lösas. Det gäller att ha en viljeinriktning. Jag vill fråga vilken viljeinriktning regeringen har och vad man strävar efter. För det första har civilministern varit positiv i sitt uttalande i pressen. För det andra nämns eller föreslås inte en promillegräns i departementspromemorian. För det tredje är justitieministern avvaktande i svaret och avger ingen direkt viljeinriktning.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på den fråga jag har ställt. De fem första raderna i det skrivna svaret är vi helt överens om. Alkohol och sjötrafik hör inte ihop, och det är viktigt att hävda det. Där upphör enigheten. Regeringen vill för sin del inte anvisa något verktyg för att man skall orka hantera det. Justitieministern säger att det finns en sjölag. Ja visst, det finns en 125 år gammal lag. Den är inte särskilt effektiv, eftersom uppfattningen bland åklagare, poliser och domstolar är att den egentligen är ganska verkningslös. Om det inte inträffar någon allvarlig olycka är det mycket svårt att driva fallen. Åklagarna är ovilliga att ta upp fallen. Det har funnits fall med en promillehalt som i landsvägstrafik skulle rendera grovt rattfylleri, men som inte leder till någonting. Jag tycker därför att det nästan är följdriktigt att justitiedepartementet egentligen inte har någon uppfattning. Man hänvisar till en utredning som säkerligen inte kommer att leda till något konstruktivt. Jag tror att remissinstanserna nog är färdiga att avfärda den. Den märkligaste invändning justitieministern kommer med är att större och mindre båtar är blandade och man därför inte skulle kunna ha en regel. Det är egentligen lika intelligent som att säga att vi har små personbilar och stora långtradare och därför inte kan ha samma regler. Det finns dock, herr talman, litet ljus i detta, eftersom justitiedepartementet själv tvivlar på sin egen promemoria. Man säger att det finns skäl att ompröva den. Jag skulle vilja att justitieministern sade att det är dags att ompröva hållningen när det gäller nykterhet till sjöss. Ge samhället de instrument som kan hävda den uppfattning som vi är överens om.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska användningen av fängelsestraff och om fängelsestraffet för ungdomar i åldern 15--17 år bör avskaffas. Frågan är ställd mot bakgrund av dels att antalet personer som dömts till fängelse den senaste femårsperioden ökat till närmare 18 000 per år, dels att antalet ungdomar i åldern 15--17 år som dömts till fängelse eller skyddstillsyn i förening med fängelse år 1989 uppgick till 52. När det gäller ungdomar under 18 år skall fängelse komma i fråga bara om det föreligger synnerliga skäl. De flesta unga döms till böter. För allvarliga brott är i stället förstahandsalternativet ett överlämnande till vård inom socialtjänsten och då oftast med placering i ett särskilt ungdomshem, tidigare s.k. § 12-hem. Förra veckan besvarade statsrådet Lindqvist en fråga av Gudrun Schyman av huvudsakligen samma innehåll som den Hans Göran Franck nu ställt till mig. I sitt svar redovisade statsrådet Lindqvist vilket arbete och vilka överväganden som nu pågår när det gäller de särskilda ungdomshemmen. Han slog också fast att det inte är fråga om någon ändrad färdriktning. Principen att socialtjänsten har huvudansvaret för de unga lagöverträdarna ligger alltså fast. Jag vill till fullo instämma i detta. Även om man skulle önska att fängelsestraffet kunde avskaffas för ungdomar under 18 år, är det enligt min mening dess värre inte möjligt att göra detta nu. Jag vill i detta sammanhang påminna om att jag efter regeringens bemyndigande har tillkallat en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av det allmännas insatser när unga begår brott . Förhoppningsvis leder kommitténs arbete till att vi får ett bättre underlag att föreslå åtgärder för ungas tillrättaförande som minskar behovet av fängelse som påföljd. Jag delar också Hans Göran Francks oro över utvecklingen när det gäller antalet personer som döms till fängelse. Fängelsestraffet är sällan en bra metod att förhindra återfall i brott, och när det gäller den enskildes återanpassning i samhället har påföljden många gånger direkt negativa verkningar. En åtgärd som vidtagits och som på sikt bör kunna leda till att färre personer döms till fängelse är den mer nyanserade påföljdsbestämningen för rattfylleribrott som riksdagen ställt sig bakom i samband med de ändringar i trafikbrottslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet. I övrigt finns det för närvarande inte några omedelbara planer på förslag som på ett mer ingripande sätt påverkar domstolarnas påföljdsval. Det är emellertid viktigt att vi försöker finna trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Försöksverksamheten med samhällstjänst är ett led i dessa strävanden. Den i våras tillsatta påföljdsutredningen har också till uppgift att överväga möjligheterna att utveckla alternativ till fängelsestraffen.
Herr talman! Jag tackar Laila Freivalds för svaret. Antalet fängelsedomar har aldrig varit så stort som nu. Under den senaste femårsperioden har, som sagts, närmare 18 000 personer per år dömts till fängelse. En avgörande fråga nu är hur man skall kunna minska detta antal. Och den fråga som det främst gäller är att när reglerna om villkorlig frigivning ändras kommer ytterligare påfrestningar att uppstå. En återgång till två tredjedels kvot utan anpassning av straffskalorna innebär en förlängning av verkställighetstiden med över 30 % för drygt Det behövs en betydande sänkning när det gäller straffskalorna, särskilt beträffande de traditionella brotten. Det är på den här punkten som Laila Freivalds svar inte innehåller något. Jag skulle därför vilja fråga henne hur hon planerar på denna punkt. Det är nödvändigt att man får en strategi för att minska antalet fängelsestraff. Det handlar framför allt om att det inte tillskapas lagstiftning som innebär att användningen av fängelsestraff ytterligare ökar. Dess värre har det framkommit en rad sådana tillbud. Jag vill ställa en fråga när det gäller ungdomsbrottsligheten. Innebär svaret från Laila Freivalds att den här nya utredningen är oförhindrad att framlägga förslag om avskaffande av fängelsestraff för ungdomar i åldern 15--17 år?